Fru talman! Kristina Axén Olin har frågat mig hur den fortsatta processen ser ut angående renoveringen av Kungliga Operan. Kristina Axén Olin har vidare frågat om det är någon mer information som ministern behöver för att kunna besluta om en renovering av Kungliga Operan samt när ett besked om detta kan ges till Kungliga Operan. Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett, därtill ett statligt byggnadsminne och en kulturhistoriskt värdefull byggnad centralt belägen i Stockholm, som har varit till gagn för det svenska kulturlivet på samma plats sedan 1700-talet. Flera regeringar före den regering som jag nu sitter i har varit involverade i frågan om renovering och ombyggnad av operabyggnaden.

Jag är väl medveten om att byggnaden är i behov av investeringar för att kunna möta såväl kraven som ställs på fastighetsägaren som kraven på en modern opera som är tillgänglig för fler och har en fungerande arbetsmiljö. På regeringens bord ligger ett antal underlag i form av redovisade regeringsuppdrag avseende fastigheten, verksamheten och ekonomi. Jag kan i nuläget inte ge besked om när regeringen kommer att fatta beslut i frågan, men ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet. Det beslut som väl fattas kommer att ha stor inverkan på opera och balettkonstens utveckling under flera decennier framöver.
Fru talman! Sverige har ett musikälskande folk. Vi är inte bara oerhört förtjusta och tycker väldigt mycket om musik. Vi är också duktiga. Även i ett internationellt perspektiv har Sverige en tradition av att vara väl ansett i världen, och vi har bland de duktigaste musiker och sångare som finns i världen. Självklart ska vi ha ett fungerande operahus och en nationalscen som fungerar. Nuvarande Operan har i och för sig funnits ända sedan 1700-talet. Men nuvarande operahus är byggt 1898 med den tidens mått och krav. I dag är det inte ett fungerande operahus. Redan på 70-talet diskuterade vi i Stadshuset i Stockholm renoveringsbehovet av Operan. På 90-talet var jag själv med i möten om Operans framtid. Det har inte direkt varit en snabb process, fru talman. År 2013 gav den dåvarande kulturministern Operan och Statens fastighetsverk i uppdrag att ta fram ett förslag till renovering av operahuset, vilket man också gjorde. Det slutgiltiga förslaget lämnades till regeringen 2018. Då gav regeringen även i uppdrag till Statens fastighetsverk att komma med ytterligare ett förslag på bara en renovering av huset. Det lämnades över och var klart 2019. Nu, fru talman, 2022 - tre år senare - har fortfarande ingenting hänt. Jag tycker att det är beklagansvärt att vi inte kommer längre och kan fatta ett beslut så att vi får ett fungerande operahus i detta musikälskande land.

Fru talman! Så kall ni är om handenlåt mig värma den i minNi bör besinnadär intet står att finna Så sjunger Rodolphe i operan La Bohème av Puccini. Vi debatterar nu operahus - renovering eller möjligen nybygge. Det gäller alltså Kungliga Operan vid Gustav Adolfs torg här i Stockholm. Det är ett vackert hus från 1800-talet, men tiden ser ut att ha sprungit förbi det. Det talas om att renovera, bygga om, bygga ut eller bygga nytt. Reykjavik, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors - alla har moderna operahus, men inte Stockholm. Det finns ett alternativ till att renovera, och det är att bygga nytt. Skisser finns. Det gäller Masthamnen på Söder, nedanför Fåfängan, som många känner till efter att ha stått och blickat ut över bukten därifrån. Det skulle bli till en lägre kostnad än en renovering med tillbyggnad, enligt den skiss jag har sett. I detta läge tar jag inte ställning till vad som är den bästa lösningen, men jag konstaterar att framtiden för operahuset har ältats och utretts under tio års tid till en kostnad för skattebetalarna på 200 miljoner kronor. Och ändå är vi kvar på ruta ett. Ingen av kulturministerns företrädare har lyckats föra frågan framåt. Det tycker jag är beklagansvärt. Min fråga blir därför hur den nya kulturministern tar sig an frågan om operahusets vara eller inte vara. Det är frågan.
Fru talman! Tack, Roland Utbult, för frågan! Som kulturminister vill jag skapa goda förutsättningar för Operan att fullfölja sitt nationalscensuppdrag att vara den ledande institutionen inom opera och balett och en angelägenhet för en publik i hela landet. Frågan om renovering och ombyggnad av Sveriges nationalscen för opera och balett har varit en viktig fråga för flera regeringar under drygt tio år. Jag vill än en gång betona att frågan är viktig och komplex med många aspekter att ta hänsyn till: fastigheten, verksamheten och pengarna. Roland Utbult tog upp frågan om att kunna bygga ett helt nytt operahus. Där vill jag förtydliga att ingen utredning avseende kostnader för ett nytt operahus har gjorts. Däremot finns det, precis som Roland betonade, ett externt initiativ. Det är inte otänkbart att det skulle kunna innebära nya möjligheter för operakonstens utveckling, då ett äldre hus har sina begränsningar. Samtidigt ska man komma ihåg att detta skulle kräva fördjupade analyser för att se rimligheten i ett sådant förslag. Som jag har sagt tidigare: På regeringens bord ligger nu ett antal underlag. Som jag också har sagt tidigare kan jag inte i nuläget lämna besked om när regeringen kan fatta beslut. Men ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Fru talman! Jag har underlagen här. Det är inte väldigt mycket papper att läsa, men jag förstår att frågan är komplex. Och precis som Roland Utbult beskriver finns det flera förslag. Men det blir inte billigare ju längre vi väntar. Nu är alla utredningar klara och ligger på regeringens bord sedan tre år tillbaka. Fru talman! Jag läser högt: Operan ska vara den i Sverige ledande institutionen inom opera och balett och som nationalscen stå på högsta nivå vad gäller utveckling, förnyelse, konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder. Operan ska som nationalscen verka i ett internationellt opera och danssammanhang och initiera samarbeten samt främja interkulturellt utbyte. Operan ska även stödja nyskapande svensk opera och balettkonst genom att beställa och framföra nya verk av såväl svenska som internationella kompositörer, librettister och koreografer. Fru talman! De kommer inte in med scenografin på Operan eftersom scenöppningen är för liten. Jag vet inte vad regeringen menar i riktlinjerna till Operan när det gäller att de ska kunna fullfölja detta i år när de inte ens kan ta emot internationella gästspel för att scenen är för liten. Jag skulle fortfarande vilja veta, fru talman: När kommer regeringen att fatta beslut rörande Operan? Vilken riktning man än väljer - när kan vi förvänta oss ett beslut?

Fru talman! Tack, kulturministern, för svaret hittills! Jag har nu lyssnat på det som Kristina Axén Olin lyfte fram här, och jag tycker naturligtvis också att det är viktigt hur regeringen fattar beslut i frågan. Det är i och för sig val i september, och vi vet inte riktigt vad som händer där och hur konstellationerna kommer att se ut. Det är alltid spännande att tänka nytt och modernt, samtidigt som vi är rädda om vårt kulturarv. När jag har pratat med några av mina kollegor i dag har de lyft det fina huset och kulturarvet samt att man helt enkelt skulle bevara det på något vis. Men jag konstaterar, som jag sa tidigare, att Oslo, Reykjavik, Helsingfors och Köpenhamn har moderna operahus. Det har vi inte i Stockholm. Det ser jag som en brist. Oslos operahus hade 5 miljoner besökare de fyra första åren. Det har blivit en formidabel succé, skulle man kunna säga. Efter 200 miljoner kronor bortslösade på projekt är det nu viktigt att den nya kulturministern tar sig an det här. Jag hoppas verkligen att det sker. Operans styrelse rekommenderar en ny utredning. Min fråga är därför om ministern kan tänka sig den nya utredning som Operans styrelse vill ha. Den skulle alltså undersöka frågan om nybygge. Låt mig avsluta med det som ministern sa i sitt svar: "Det beslut som väl fattas kommer att ha stor inverkan på opera och balettkonstens utveckling under flera decennier framöver." Så viktig är denna fråga.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att svara på den fråga som Roland Utbult ställde om huruvida vi skulle kunna tänka oss ett nytt operahus. Där vill jag, med risk för att upprepa mig, säga att det samtidigt skulle kräva fördjupade analyser för att se rimligheten i ett sådant förslag. Då finns det också risk för att det kommer att ta ännu längre tid. Det är, som jag har sagt, oerhört viktigt att skapa goda förutsättningar för Operan att fullfölja sitt nationalscensuppdrag. Det är en angelägenhet för hela landet, och det är såklart också oerhört viktigt med internationella besök. Regeringen är väl medveten om att byggnaden är i behov av investeringar för att möta såväl kraven som ställs på fastighetsägaren som kraven på en modern opera som är tillgänglig för fler och utgör en fungerande arbetsmiljö. Det övergripande syftet har från början varit att möta de krav som ställs på fastighetsägaren, skapa bättre förutsättningar för operakonstens utveckling och göra huset mer öppet och tillgängligt för fler, bland annat nya publikgrupper. På regeringens bord ligger nu, precis som Kristina visade, ett antal underlag i form av redovisade regeringsuppdrag. Det finns många olika aspekter som ska beaktas noggrant, och det arbetet pågår. Att beslutet har skjutits fram handlar också om att frågor kopplade till pandemin har behövt prioriteras den senaste tiden. Det har handlat om ungefär två år. Jag kan i nuläget inte lämna besked om när regeringen kan fatta beslut, men ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Fru talman! Det är precis som kulturministern säger: Det är inte så att Operan bara är till för alla oss musikälskande svenskar; den är också en arbetsplats. Det är nästan 600 anställda på Operan. Vi har redan i dag tyvärr ett tapp då en del av våra duktigaste operasångare väljer att flytta och leva i andra länder. Det är i och för sig också berikande för Sverige och naturligtvis för dem på sitt sätt, men vi vill ju inte att det ska bero på att vi har en helt oduglig nationalscen i Sverige och i Stockholm. Vi måste renovera Operan - eller bygga nytt, eller vad vi nu landar i. Avslutningsvis, fru talman, skulle jag bara vilja säga till kulturministern att vi är många här som brinner för musik, och vi vill gärna hjälpa till. Om kulturministern känner att det finns en möjlighet är vi nog många som gärna skulle vilja fundera tillsammans parlamentariskt på hur vi kan hitta en lösning som blir hållbar även över lång tid framöver. Vi är som sagt ett musikälskande folk - även vi riksdagsledamöter.
Fru talman! Ja, vi är verkligen ett musikälskande folk, och det tar jag verkligen med mig. Jag betonar återigen detta: Frågan om renovering och ombyggnad av Sveriges nationalscen för opera och balett är en viktig och komplex fråga för regeringen. Som kulturminister är jag angelägen om att det beslut som väl fattas möjliggör för Operan att fullfölja sitt nationalscensuppdrag. Frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet.